Herr talman! John Johnsson och jag har i motion 1736 framfört synpunkter på angelägenheten av att återupprätta persontrafiken på järnvägssträckan Malmö-Sjöbo. I betänkandet behandlas en mängd liknande motioner, och det är signifikativt att utskottet har behandlat dem på bara ett par rader. Utskottet skär bort de allra flesta motionerna enligt receptet att vad utskottet kom fram till förra året kan tillämpas även i dag. Utskottet skriver: ”Vad utskottet sålunda anförde äger alltjämt giltighet.” Nej, herr talman, jag tycker inte det. Vi har fått en starkt förhöjd bensinoch oljekostnad sedan förra året. Vi har nu en i mycket högre grad angelägen anledning att satsa på kollektiva färdmedel. Vi har från mina bygder ett strålande exempel på detta i den icke okända lokaltrafiken Malmö-Lund. Den hade 1978 omkring 970 resande per vecka. 1979 hade antalet resande ökat till över 3 000 per vecka — dvs. med mer än 300 20. Det 2 000 personerna satt förmodligen förut i sina bilar och körde mellan Malmö och Lund. Jag kan upplysa kammaren om att SJ hade planer på att lokaltrafiken mellan Malmö och Lund skulle vara avvecklad just i år. Men kommunerna övertog ansvaret för trafiken, som tur var, och med detta resultat. Malmö-Sjöbo-järnvägen kommer att finnas kvar i fortsättningen på grund av sin strategiska betydelse. Statsrådet Ulf Adelsohn har i ett brev till Gert Åkesson i Staffanstorp meddelat följande: Jag har fått mina uppgifter från SJ, som har gjort en överslagsmässig beräkning. Den bygger på förutsättningen att banan elektrifieras och upprustas för att göra det möjligt att köra persontåg i 90 km/tim. Kostnaderna innefattar inga kurvrätningar. I totalkostnaden för att börja persontrafik på banan bör förutom upprustningen — ca 50 milj.kr. —- inräknas kostnader för nya motorvagnar. Det är egentligen en fin upprustning till ett, som jag tycker, relativt billigt pris. Jag kan vidare omtala att denna bandel i dag är oelektrifierad, men godståg som trafikerar sträckan Malmö-Dalby kan köra med en hastighet av 60 km/tim och med betydligt högre axeltryck än ett motorvagnståg. Standarden på järnvägen skall ändå underhållas, därför att denna bana är en strategisk förbindelse till regementet i Revinge. Befolkningen i stationsorterna Staffanstorp, Dalby, Veberöd, Sjöbo m.fl. platser uppgick när persontrafiken indrogs till bara 2 000-3 000 personer. Nu har befolkningen tiodubblats i dessa orter, och de är stora tätorter där det skulle behövas två hållplatser i vissa. Jag tror därför att en viss turtäthet här säkerligen skulle ge samma proportionella utslag som när det gäller lokaltrafiken Malmö-Lund. Samtidigt vet jag att berörda kommuner är mycket intresserade av järnvägstrafiken i området. Kostnaden 50 milj.kr., med någon hjälp från staten, för upprustning är alltså ingen stor kostnad i detta sammanhang. Jag kan som exempel nämna att vi nu planerar att bygga en ny landsväg mellan Malmö och Staffanstorp — dvs. den första sträckan mot Sjöbo. Den lilla vägstumpen på någon mil skall kosta 80 milj.kr. Om man ser till proportionerna här är det ju lätt att ta ställning. Jag har inget yrkande.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer med anledning av att jag motionerat om fraktavtalet mellan SJ och LKAB. Låt mig trots att vi är i ett sent skede av debatten börja med litet historia. År 1888 lastades ett fartyg i Luleå hamn för första gången med malm som transporterats på den då just invigda järnvägen mellan Malmberget och kusten. 1902 började brytningen av järnmalmen i Kirunagruvan, och järnvägen till Narvik var klar 1903. Den kostade när den byggdes 34 milj.kr. Under årens lopp har över 700 miljoner ton malm lämnat malmfälten. Enbart sedan Statsföretag — 1957 — övertog gruvorna har mer än 450 miljoner ton malm brutits, och merparten har exporterats. De inkomster som malmerna tillfört Sverige har i hög grad haft en avgörande betydelse för den industriella uppbyggnaden också i sydliga delar av Sverige. I dag minskar järnmalmen i ekonomisk betydelse för landet, och LKAB har haft och har förluster i stället för som tidigare vinst. Även om malmpriserna har höjts det senaste året är det viktigt för företaget att på allt sätt pressa kostnader och hitta besparingsmöjligheter. Här kommer fraktavtalet mellan LKAB och SJ in i bilden. Så länge LKAB gick med vinst hade det inte så stor betydelse om fraktpriserna var höga. Nu har man kommit i ett annat läge. Det avtal som slöts i slutet av 1978 blev inte något bättre avtal för LKAB, som man hade hoppats. Det gällande avtalet är starkt ofördelaktigt, och jag har därför motionerat om att regeringen skall ta initiativ till en omprövning av fraktavtalet. När fraktkostnaderna för företaget är lika höga som kostnaderna för att ta fram malmen — om inte högre och när de är högre än lönekostnaderna, då är det något som är fel. Det nuvarande fraktavtalets konstruktion grundas på en alltför hög andel fasta kostnader för SJ, vilket kan tyckas underligt när malmbanan väl borde vara avskriven för länge sedan. För LKAB och malmfälten gäller det att överleva, och det nuvarande fraktavtalet riskerar att undergräva och försämra den möjligheten. Därför har den här frågan engagerat fackliga representanter och politiker i Norrbotten i syfte att få en ändring till stånd. Nu inser utskottet att fraktavtalet är dåligt, även om man inte vill gå ifrån sin principiella inställning att riksdag och regering inte bör ingripa i SJ:s prisöverenskommelser. Utskottet säger att en samhällsekonomiskt övergripande bedömning av den nuvarande situationen bör komma till stånd. Det är jag mycket glad över, och jag tycker det är bra. Det kan inte vara rimligt att ett statligt företag skall slå undan benen på ett annat och försämra möjligheten till utveckling och fortlevnad. Utskottet anser också att frågan om ett speciellt företag för malmbanedriften bör övervägas. Jag är väl kanske litet tveksam till tanken på ett särskilt företag, men det viktiga är att regeringen nu får ett uppdrag att överväga frågorna kring samarbetet mellan SJ och LKAB som det utkristalliseras i fraktavtalet. Eftersom det också begärs att riksdagen skall få förslag på åtgärder, som då förhoppningsvis förbättrar situationen, avstår jag från att yrka bifall till min motion och tillstyrker utskottets hemställan. Jag kommer givetvis att följa den fortsatta handläggningen av det här ärendet med stor uppmärksamhet. Ett vettigt fraktavtal för LKAB är en förutsättning för företagets verksamhet och överlevnad i malmfälten.

Herr talman! När vi nu skall behandla utrikesutskottets betänkande 1979/80:22 om nedrustning m.m. vill jag främst uppehålla mig vid två viktiga frågor, nämligen situationen i Europa och den andra granskningskonferensen kring icke-spridningsfördraget NPT, Non-Proliferation Treaty. Först en bakgrund: Det är och förblir en skamfläck för världen och för vår generation att människors grundläggande behov för sin existens är mindre viktigt och mindre intressant än att utveckla nya raffinerade vapensystem, att mer pengar satsas på kanoner än på bröd. Denna skamfläck kan aldrig tvättas bort — vi är redan dömda av historien. Vi kan nu endast söka lindra verkningarna av vanvettet och söka medverka till en förnuftigare utveckling i världen. När det gäller avspänning och nedrustning i världen har utvecklingen snarast gått bakåt i stället för framåt under det senaste året. Den avspänning som byggts upp efter andra världskriget har förbytts, och vi är tillbaka i det kalla krigets dagar. Det visar hur bräcklig avspänningen är och hur hastigt den kan krasas sönder. Ett misstag från en av supermakterna kan få förödande följder. Ett beslut i hastigt mod kan tända en världsbrand. En presidentvalskampanj i USA kan påverka utvecklingen internationellt. Vi ser exempel på det när det gäller SALT II-avtalet, som amerikanska senaten ännu ej ratificerat utan som skjutits upp delvis på grund av presidentvalskampanjen. Man kan tycka att en supermakts val av ministrar egentligen inte angår andra länder särskilt mycket. Samtidigt är det dock så att dessa personval kan ha en avgörande betydelse för utvecklingen, inte bara i det egna landet utan också för andra länder. De berör därmed oss alla. Så är det t.ex. negativt också för andra länder när en man som utrikesminister Cyrus Vance med sin vilja och förmåga till samtal med Sovjetunionen tvingas avgå. Det öppnar också dörrarna för den säkerhetspolitiske rådgivaren Brzezinski, som sannerligen inte är den mjuka linjens man. Den sovjetiska inmarschen i Afghanistan innebar — det har omvittnats tidigare här i kammaren — ökad oro och spänning mellan supermakterna, samtidigt som det nu måste stå klart för alla — även för Sovjetunionen — att det var ett stort misstag av Sovjetunionen att på det sättet äventyra sitt eget anseende. Händelserna i Iran och det misslyckade fritagningsförsöket från president Carters sida förde världen in i en krissituation. Mellersta Östern är fortfarande en av de stora konflikthärdarna. Vi i centern framhåller i vår motion att säkerhetsläget i Europa under senare tid kommit i blickpunkten på ett särskilt sätt. Vad är det egentligen som sker? Det förefaller mer och mer som om Europa är en bricka i supermakternas spel. Det finns ingenstans i världen en sådan koncentration av kärnvapen och trupper och vad som ytterligare kan behövas av militär rekvisita för ett krig. Varför är det så? Är det risk för att Europas länder och folk skall börja krig med varandra? Någon enstaka lokal oroshärd finns förstås, men den risken är i det närmaste obefintlig. Om Europa består av gentemot varandra fredligt sinnade folk — vad skall vi då med alla dessa vapen? Sanningen är ju att detta är supermakternas spel. De vill naturligt nog skona sina egna länder. Skulle en konfrontation mellan dem komma till stånd har tydligen ingen av dem något emot att åter göra Europa till en krigsskådeplats. Ett nytt krig i Europa - ett tredje världskrig — är inte ett krig mellan Europas länder — utan det är maktkampen mellan supermakterna som i så fall skulle utspelas där. Det är en möjlighet som kan bli en fruktansvärd sanning — även om upprinnelsen till ett krig i och för sig kan ske i Mellersta Östern eller kring Persiska viken. På detta sätt kan Europas länder bli något av marionetter där andra rycker i trådarna. Den upprustning som nu sker i Europa innebär ökade risker för kärnvapenkrig — och det berör också vår egen säkerhet. De nya eurostrategiska vapnen som NATO beslutade om i december 1979 och som var ett svar på Sovjets moderna och träffsäkra SS 20 ökar riskerna för supermaktskrig i Europa. De nya vapnen aktualiserar också frågan om Sveriges neutralitet och våra möjligheter att hävda den i en konfliktsituation och med kryssningsrobotar över vårt territorium. Här måste en beredskap utvecklas för att skydda vår neutralitet. Sverige måste verka för förhandlingar mellan NATO och Sovjetunionen om medeldistansrobotarna. Att NATO-beslutet satte en käpp i hjulet för dessa förhandlingar är uppenbart. Men NATO-beslutet kommer ju inte att effektueras förrän 1982/83. Vi måste under denna tid utnyttja alla våra kanaler och möjligheter för att hindra att beslutet förverkligas. Självfallet krävs då också att Sovjet fryser ytterligare utplaceringar av SS 20. I detta läge måste vårt nedrustningsarbete koncentrera sig på nedrustning en i Europa. Det behövs, som utrikesminister Ullsten sade i den utrikespolitiska debatten, ett samlat program för europeisk nedrustning. Tanken på en europeisk nedrustningskonferens har aktualiserats, och i Sverige har regering och opposition ställt upp för en sådan konferens. Sverige skulle kunna göra en insats genom att fungera såsom värdland. Vi skall dock naturligtvis vara medvetna om att en sådan konferens kan innebära mycket stora svårigheter och problem. Konferenser löser i och för sig inga problem, utan det krävs även handling på annat sätt. Målsättningen för nedrustningen i Europa är — står det i betänkandet — ett kärnvapenfritt Europa. Det är en bra målsättning, men den är mycket långsiktig och rymmer mycken problematik. Bara den geografiska avgränsningen kan vålla problem. Jag tror att en förutsättning för ett kärnvapenfritt Europa faktiskt är en upplösning av de militära allianserna. En kärnvapenfri zon kan endast bestå av självständiga stater, som inte är allierade med någon supermakt. Eftersom ett framtida krig är en maktkamp mellan supermakterna, dras också deras allierade med i kriget. Men vinsten med en kärnvapenfri zon skulle vara att kärnvapen inte skulle användas mot länderna inom zonen. Mot denna bakgrund står det klart att vi har en lång väg att gå för att åstadkomma ett kärnvapenfritt Europa. Målsättningen är klar, men hittills har vi från svensk sida uppenbarligen inte tagit fram några handlingslinjer för att uppnå detta mål. Har vi satt upp ett mål, skall vi dock självfallet också arbeta för att förverkliga det. MBFR-förhandlingarna i Wien om truppreduceringar har stagnerat och ger tydligen inte mycket hopp. Men vårt arbete från svensk sida är i full gång för att söka åstadkomma resultat när det gäller utbyggnad av de förtroendeskapande åtgärderna inför ESK-konferensen i Madrid. Den andra stora fråga som jag vill ta upp är försöken att hindra kärnvapenspridningen i världen. Vi har ett aktuellt fördrag, NPT-fördraget, vars huvudsakliga syfte just är att hindra spridning av kärnvapen. Därvid måste enligt min mening artikel VI sättas i förgrunden inför den andra granskningskonferensen nu i augusti-september i Genåve. Det är den artikel där kärnvapenstaterna lovar att förhandla om effektiva åtgärder för att vid en tidig tidpunkt få slut på kärnvapenkapprustningen. Det är ett löfte som sannerligen inte har infriats. Där måste kraven skärpas. Det råder i svensk politik stor enighet om vikten av detta fördrag, och så har varit fallet sedan dess tillkomst. Det är viktigt att Sverige fortsätter sitt aktiva arbete för att ytterligare stärka fördraget. Spridningsrisken är i hög grad knuten till upparbetningen av använt kärnbränsle, eftersom det leder till utvinning av plutonium, fullt användbart för vapenändamål. Om man verkligen menar någonting, om man verkligen vill åstadkomma någonting för att främja icke-spridning, måste man naturligtvis också försöka sätta stopp för upparbetning av använt kärnbränsle. Det är centerns uppfattning, och den är enkel och logisk. Jag ber i detta stycke att få yrka bifall till reservation nr1 av centerpartisterna. Men låt oss titta på vad majoriteten i utskottet tycker: ”Förslaget i motion 1621 om svensk aktivitet för en internationell överenskommelse om stopp för upparbetning av använt kärnbränsle rimmar enligt utskottets bedömning illa med bl.a. åtagandena i NPT.” Såvitt jag förstår är det egentligen precis tvärtom. Det rimmar mycket väl mot bakgrund av vad jag har sagt om huvudsyftet med fördraget, att verka för icke-spridning och för nedrustning.

Den svenska kärnkraftsindustrin är alltså inte hänvisad till upparbetning. Vi vet också att det är svårt nu att teckna upparbetningsavtal — industrin är mer inne på direktförvaring — och vi vet att det inte är särskilt lönsamt att upparbeta. INFCE säger i sin slutrapport att inga nya civila upparbetningsanläggningar bör byggas utöver de tre befintliga i Frankrike, England och Japan. Utvecklingen synes alltså gå mot minskad upparbetning. Utskottet säger sist i detta avsnitt på tal om villkorslagen: ”Så länge denna lag gäller är det inte möjligt för Sverige att internationellt driva en annan linje.” Det är ett mycket intressant uttalande av utskottsmajoriteten. Det innebär djupast sett att Sverige skall föra samma politik internationellt som man för hemma. Men varför slår inte den uppfattningen igenom i utskottsbetänkandet f. ö.? Varför använder man den argumentationen bara när det passar de egna intressena? För mig och för oss i centern är det självklart att vi måste föra samma politik internationellt som vi för hemma —i alla sammanhang. Svenska folket har sagt ja till en avveckling av kärnkraften inom högst 25 år, dvs. svenska folket tror inte på kärnkraften som framtida energikälla. Partierna har lovat att respektera folkets utslag. Om det funnes någon logik hos utskottsmajoriteten, skulle den säga med sina egna ord: Så länge detta gäller är det inte möjligt för Sverige att internationellt driva en annan linje. Men vad säger man? Jo, utskottet ”utgår från att regeringen liksom hittills i dessa förhandlingar” — alltså i NPT förhandlingarna eller vid granskningskonferensen — ”söker tillgodose mycket strikta krav på varje typ av export av kärnkraftsteknologi. Samtidigt kan önskemål om att erhålla sådan teknologi för uteslutande f:edliga ändamål i enlighet med NPT:s stadga inte avvisas.” Man visar alltså upp en praktfull dubbelmoral och agerar helt emot den politik som svenska folket sagt ja till. Detta finner jag djupt oroande för vår trovärdighet över huvud taget. Att hyckla i internationella sammanhang ger inga resultat. Om inte Sverige i internationella sammanhang uppträder ärligt, redovisar våra uppfattningar och vårt folks intentioner och önskemål, då skall vi inte hoppas på att vafe sig vinna förtroende eller kunna åstadkomma några resultat när det gäller nedrustningen i världen. Detta utrikesutskottets betänkande gör genom majoritetens skrivning åtminstone på mig ett beklämmande intryck. Jag har sagt det tidigare: NPT-fördraget är bristfälligt, men vi har inget annat, och vi skall vara rädda om det. Men ett oavvisligt krav för framtida trovärdighet är att vi talar om var vi står. Vi skall stärka fördraget, men vi måste i röstförklaring eller på annat sätt tala om vår syn på kärnkraften. Vi kan inte medverka till skrivningar som framhåller hur viktig kärnkraften är för att åstadkomma en progressiv utveckling och för att minska klyftorna mellan ioch u-länder, eller stödja skrivningar om ökat bistånd till u-länderna för kärnkraftsutbyggnad. Vi tror ju inte på detta själva. Vi kan naturligtvis vara med på skrivningar om hur viktig energiförsörjningen är för en progressiv utveckling osv., men det är ju en annan sak. Det som alltså krävs av oss är helt enkelt hederlighet — såvida man inte nonchalerar folkomröstningsresultatet. När det gäller FOA:s styrelse finner vi i centern det angeläget att en breddning sker av lekmannainflytandet. I styrelsen sitter nu framför allt representanterna för avnämarintressena. Det är chefer för försvarsindustri och liknande och representanter för vetenskap. Självfallet måste de direkta forskningsintressenterna ha stort utrymme i en styrelse av detta slag, och likaså kundintressena och forskningen. Men för insyn och debatt finner vi det angeläget att öka det reella lekmannainflytandet. Jag yrkar bifall till vår reservation också i denna del. Till sist, herr talman: I dessa dagar har det gått ut en fredsappell från de nordiska kvinnorna. Jag citerar ur fredsappellen: ”Nu får det vara nog! Vi är förtvivlade över utvecklingen. Mer och mer har det gått upp för oss att kvinnor över hela världen hyser samma tankar och samma fruktan: Har våra barn en framtid? Vi vill — tillsammans med kvinnor över hela jorden — vända vår vanmakt till styrka. Vi undertecknare i Norden vill inte längre stillatigande acceptera maktkampen mellan stormakterna. Alla aggressionshandlingar måste inställas, nedrustningsförhandlingarna tas på allvar — och leda till handling. Vi kräver: Nedrustning för en varaktig världsfred! Vapenmiljarderna till mat!

Herr talman! För en stridsvagn kan man utrusta 500 klassrum i tredje världen, för en jetbombare 40 000 apotek, för en amerikansk jagare kan man förse 13 städer och 20 landsbygdsdistrikt och därmed omkring 20 miljoner Dessa siffror säger något om proportionerna i vad nedrustningssträvandena egentligen gäller. För den internationella arbetarrörelsen är strävan efter fred i dag den viktigaste uppgiften. 35 år efter det andra världskriget är de militära rustningarna större än någonsin. Allt större del av världens tillgångar utnyttjas för militära ändamål. Detta ökar krigsrisken. Detta innebär att andra angelägna ändamål får stå tillbaka. Och utgiftsexpansionen är särskilt stark i u-länderna. Deras andel av världens samlade militärutgifter har under de senaste åren ökat från knappt 4 Yo till 14 96. Det finns länder i tredje världen där över en fjärdedel av statskassan går till militärutgifter, och det finns u-länder där vapenimporten utgör omkring 30 20 av deras totala import. Eller som vi framhåller i vår motion: Generalerna skaffar sig kanoner medan barnen svälter. Aldrig i historien har mänskligheten befunnit sig i en sådan fara som nu. Om detta tror jag att vi alla här i kammaren kan vara helt överens. Också utrikesutskottets ledamöter delar uppenbarligen uppfattningen att nedrustning är en livsviktig fråga för oss alla. Utskottet delar vidare inställningen att kapprustningen ökar spänningen och misstron mellan nationerna — en spänning och misstro som i sin tur driver på kapprustningen. Men samtidigt berör man inte med ett ord kapprustningens grundorsaker, och man avstyrker flera av de konkreta förslag från vpk som skulle främja nedrustningsarbetet. Vilka krafter är det som har drivit fram militariseringen i världen? Vilka krafter är det som i dag motverkar nedrustningsarbetet? Inte minst för arbetarrörelsen är det viktigt att ställa sig dessa frågor. I annat fall blandar man bort korten och jämställer socialismens krafter med imperialismens. Så har skett i utrikesutskottets betänkande.

Utskottet gör i sitt betänkande fredsfrågan huvudsakligen till ett spel mellan stormakterna. Men så är inte fallet, även om naturligtvis ingen nation helt kan frånhända sig ansvaret för den nuvarande utvecklingen. Det finns en skillnad, och den ligger i att när det i det ena fallet gäller för storbolagen att expandera, att säkra marknader och råvarukällor, så gäller det i det andra fallet för den tredje världens länder, för de socialistiska länderna, att kapprustningen innebär en belastning på ekonomin i dess helhet. Vi har i vår motion påvisat vilka krafter det är som hela tiden driver fram upprustningen, vilken nation som först har infört massförstörelsevapen som atombomben. Det är de facto och har alltid varit USA som har drivit fram dessa förintelsevapen. Och vi menar att USA-imperialismen och Carterregimen i dag driver in världen i en ny akut kris som för allt närmare storkrigets brant. Vpk anser att alla fredskrafter nu måste enas och kräva ett slut på kärnvapenupprustning och framställning av allt fruktansvärdare terrorvapen. Vi lägger inte som utskottet skulden för den försämring som den internationella situationen har undergått sedan vi senast behandlade frågan på en part. Vi tycker att utskottet borde ha ställt sig frågan: Vem vägrar att ratificera SALT II-avtalet? Vem är det som har fattat beslut om installerandet av ett kärnvapenbärande robotsystem i Västeuropa? Jag skall inte här ta upp alla de uppgifter som vi i motionen redovisar om den historiska utvecklingen. Låt mig bara påminna om att alltifrån atombomben i Hiroshima har det varit en stat, en nation, som har legat före. Låt mig också upprepa vad vi från vpk:s sida tidigare har framhållit, nämligen att vi tycker att regeringen har visat en beklämmande flathet när det gäller att protestera mot NATO:s installation av kryssningsrobotar — ett robotsystem som f. ö. berör utvecklingen i hela Norden. Herr talman! För att framstå som trovärdiga bör vi naturligtvis i Sverige bedriva en politik i nedrustningens anda. Så är inte fallet i dag, och utrikesutskottet avvisar vårt krav om ett uttalande i den riktningen, med motiveringen att det inte finns något motsägelsefullt i att både rusta själv och samtidigt kräva av andra att de nedrustar. Utskottets uttalande faller på sin egen ologiskhet. Herr talman! Oswald Söderqvist kommer senare att särskilt beröra kopplingen kärnvapen-kärnkraft, som Gunnel Jonäng också var inne på. Låt mig sluta med några ord av en av arbetarrörelsens fredskämpar, Inga Thorsson, som hon uttalade när debatten om svenska atomvapen stod som hetast. Man kan passa på att erinra om att det då inte var samtliga partier här i kammaren som motsatte sig atomvapen. Det Inga Thorsson sade är lika aktuellt i dag, och hon sade så här: Vi måste ta upp kampen mot dem som ännu tror att det som dög för andra tidsåldrar också säkert duger i atomåldern. Allteftersom mänskligheten så småningom börjar förstå kommer våra problem att förenklas. Men den farligaste faktorn är tiden. För några år sedan sade en modern profet att civilisationen är en kapplöpning mellan upplysning och katastrof. Denna kapplöpning var en gång ett talesätt. I dag är den sanningen framför andra. Den generation människor som vi tillhör måste lära sig att bemästra denna kapplöpning mellan upplysning och katastrof. I den unikt nya situation vi befinner oss i kan detta inte ske på andra vägar än genom ett nytt sätt att tänka, att bedöma och att reagera inför den verklighet som omger oss. Först då har vi utsikt att fullgöra den uppgift som vår liksom varje människoge neration fått för sitt korta jordeliv: att vara ett led i en oändligt lång kedja av generationer i mänsklighetens historia. Vi har band med det förgångna, och vi har band med framtiden. Vi har ansvar för framtiden. Därmed yrkar jag bifall till motion 415.

Herr talman! Utrikesutskottets ledamöter har i betänkandet om nedrustning varit eniga på de flesta punkter. Satsningen på en europeisk rustningskonferens, förhoppningar — låt vara små — om resultatet av höstens ESK-konferens i Madrid och det fortsatta arbetet i olika berörda internationella organ är yttringar av en gemensam svensk inställning till nödvändigheten av nedrustning. Det är emellertid inte länge sedan det i vårt land fördes en intensiv debatt om kärnkraft inför folkomröstningen. Intensiteten i debatten hade naturligtvis till en del sitt ursprung i det samband som teoretiskt finns mellan utnyttjande av kärnkraft för fredlig användning och kärnvapen. Till årets riksmöte har väckts några motioner som tar upp detta samband, och de behandlas i det nu aktuella betänkandet nr 22. Till detta finns fogade två reservationer av centerpartiets ledamöter i utskottet. Den första av dessa reservationer tar upp frågan om upparbetning av kärnbränsle och utmynnar bl.a. i förslag om en internationell överenskommelse om stopp för upparbetning av använt kärnbränsle. Denna fråga är emellertid inte så enkel, och jag skall förutom det som utskottsmajoriteten har anfört i sitt betänkande komma med ytterligare några argument. I vanliga lättvattenreaktorer för kärnkraft syftar man till att få en så hög utbränning som möjligt av materialet. Därigenom får man ett plutonium som knappast är användbart för kärnvapentillverkning. För att man skall kunna utnyttja sådant använt bränsle fordras en ytterligt avancerad teknik, och vad man vet används i dag ingenstans sådant reaktoravfall för framställning av vapenplutonium. Vapenplutonium framställs däremot direkt genom låg utbränning av uran, med speciell avsikt att tillverka vapenplutonium genom en efterföljande upparbetning. Det är alltså två helt olika tekniker man använder sig av. Oberoende av om enskilda länder som t.ex. Sverige skulle välja att betrakta det använda reaktorbränslet som avfall och sikta på direktförvaring, kommer upparbetningsteknik ändå att användas och plutonium att behöva omhändertas. Ett av skälen därtill är att systemet med bridreaktorer, som finns i bl.a. Frankrike och England, förutsätter upparbetning. Dessutom — och detta kanske är mera aktuellt för centerpartiets ledamöter — kan på sikt en verklig kärnvapennedrustning inte komma till stånd, om inte den existerande kvantiteten vapenplutonium späds ut, utnyttjas som kärnbränsle och på så sätt minskar i farlighet och omöjliggörs i kärnvapen. Enda sättet att begränsa vapenplutoniet i världen är att bränna upp det i reaktorer. Dessutom underlättas — vilket också är aktuellt för vårt land — den slutliga bearbetning av restavfallet om uran och plutonium först avlägsnas genom upparbetning. Det, liksom kravet på att den totala plutoniummängden på jorden inte får öka, måste betraktas ur internationella säkerhetsaspekter och ingå som viktiga faktorer när man diskuterar frågan om upparbetning av använt kärnkraftsbränsle. Allt är emellertid inte bra när det gäller kontrollen av sådant här bränsle. Från svensk sida har flera gånger hävdats behovet av en internationell kontroll för hela bränslecykeln. Numera finns det olika organ för sådan kontroll, varav det viktigaste helt säkert är NPT-fördraget, som trädde i kraft 1970. 112 stater har nu anslutit sig, vilket innebär att ca 40 står utanför. Avtalet innebär i korthet att kärnvapenländerna förbinder sig att inte överlämna kärnvapen eller kärnvapenteknologi till icke-kärnvapenstater, medan de senare avstår från kärnvapen. I avtalet finns också inskrivet att icke-kärnvapenländer har rätt till teknisk assistans för utveckling av egna resurser för fredlig användning av kärnkraft. IAEA, det internationella kontrollorganet, har ett avtal med alla länder som är anslutna till NPT-fördraget om att svara för kontrollen. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för hur kontrollen är utformad när det gäller vårt eget kärnkraftverk i Barsebäck. Nu vill centerpartiets ledamöter att Sverige skall verka för att den del av avtalet som upptar icke-kärnvapenländernas rätt att få del av kärnkraftsteknologi skall utgå ur avtalet. Här är emellertid fråga om en ytterst känslig balans, vars känslighet kommer ytterligare att framträda vid en andra konferens för granskning av NPT-fördraget som skall äga rum nu i höst. Under 1970-talets andra hälft har energifrågorna ryckt i förgrunden i och med att en internationell energiknapphet har blivit en realitet. Det har också ökat u-ländernas intresse för kärnkraften som alternativ till den allt dyrare oljan. Under samma period har u-länderna i olika fora väckt anspråk på ökad överföring av vetenskap och teknik för att främja sin ekonomiska och sociala utveckling. Detta gäller inte minst på kärnkraftens område, där många länder eftersträvar oberoende som bästa garantin för säkrad energitillförsel. Samtidigt med denna utveckling har i-länderna — också vi här i Sverige — i allt högre grad oroats över de icke-spridningskonsekvenser en allt vidare utbredning av främst känsliga kärnbränsleanläggningar skulle kunna få, och man har också velat stoppa utbredningen. Från u-landshåll har detta uppfattats som ett hot mot deras rättighet att få en oberoende och säker energitillförsel. Det kan alltså, herr talman, finnas skäl att studera resultatet av den första granskningskonferensen 1975 när det gäller NPT-avtalet. För u-ländernas del utmynnade den bl.a. i särskilda biståndsprogram för kärnkraften, vilket främst skulle gynna NPT-anslutna stater. 1975 var det — och det vill jag gärna säga till Gunnel Jonäng — förhållandevis lätt att nå enighet i frågorna kring artikel IV. Kärnkraftens främjande hade då inte ställts under debatt i i-länderna, och u-ländernas krav ansågs kanske inte alltför långtgående. Vid konferensen nu i höst torde detta bli en mycket kontroversiell fråga. Det fanns tecken på detta redan under FN:s generalförsamlings extra konferens för nedrustning och också vid IAEA:s generalkonferens. Men jag måste ändå reagera när Gunnel Jonäng talar om dubbelmoral från svensk sida. Den svenska folkomröstningen om kärnkraften gällde vilken typ av energi som vi vill ha här i Sverige och avvecklingsgraden när det gäller våra egna kärnkraftsaggregat. Jag har emellertid svårt att tänka mig att någon enda skulle säga att vi här i Sverige har haft en folkomröstning om vilken typ av energi som andra länder skall ha rätt att välja. På samma sätt som vi förbehåller oss rätten i vårt land att välja energiformer — liksom rätt till fria val på många andra områden — är det en grundläggande regel i biståndsarbetet att låta suveräna stater själva besluta om sin framtid. Jag kan alltså i den här frågan icke se någon dubbelmoral. Det hade däremot varit ett mästrande från svensk sida, om vi i varje fråga skulle pådyvla u-länderna våra egna uppfattningar och våra egna system. Herr talman! Icke-kärnvapenländernas rätt att få tillgång till kärnkraft är naturligtvis, som sagt, en fråga som redan har berörts i avtalet. Sverige kan inte internationellt gå ut och begära en konkret ändring mot bakgrund av kravet på balans, som jag förut hänvisade till. Dessutom, och det tycker jag är en viktig synpunkt: Skulle inte en rätt till en sådan assistans med teknologiskt bistånd och teknologisk hjälp finnas, skulle med all säkerhet allt flera länder säga upp avtalen, och därigenom skulle den internationella kontrollen av kärnbränsle avsevärt försämras och en ökning av risken för spridning av kärnvapen till hittills kärnvapenfria stater uppstå. Däremot skulle de önskemål som centerpartiet här har framfört inte kunna uppfyllas. Det finns också skäl att i detta sammanhang nämna den vidare kontroll av kärnbränsle som finns i riktlinjerna för den s.k. Londongruppen i vilken 15 stater har enats om begränsningar och villkor för överföring av kärnteknologiska komponenter och kärnteknologi. Det bör särskilt erinras om att gruppen har utarbetat en förteckning över varor som när de exporteras utlöser tillämpning av spridningskontroll i mottagarlandet. I i-länderna finns det nu en tendens att skärpa kraven i samband med export av kärnkraftskomponenter och kärnteknologi, något som jag tycker är bra. Det har varit särskilt märkbart i vårt eget land. Vi ställer som villkor att mottagarlandet måste ha ratificerat NPT eller gjort minst motsvarande kontrollåtaganden genom IAEA över all egen kärnkraftsverksamhet. Utskottet har också förutsatt att Sverige kommer att fortsätta på den inslagna vägen och hävda kraven när det gäller varje typ av export av kärnkraftsteknologi. Däremot instämmer jag i Gunnel Jonängs uttalande att man inför höstens granskningskonferens kan konstatera att ytterst litet har åstadkommits i vad gäller uppfyllandet av vad som fanns med i protokollet från den första granskningskonferensen, nämligen kraven på allmänt provstopp, SALT avtalen och kärnvapennedrustning i övrigt. Från svensk sida kommer vi att driva vidare kraven på fullständigt provstopp och kärnvapennedrustning, men alla vet — och det kan vi inte dölja med några stora eller känslomässiga ord — att förutsättningarna för ett resursgivande nedrustningsarbete i dag är mycket sämre än tidigare — det var länge sedan de var så dåliga. Önskemålet i reservationen om fortsatt svenskt agerande i riktning mot ett bevarande av NPT-fördraget kommer alltså att uppfyllas, men som jag tidigare har sagt kan vi inte ändra balansen i det nu befintliga fördraget utan att konsekvenserna skulle bli rakt motsatta de önskade. Det bör kanske än en gång sägas att varje land bör ha rätt att självt bestämma vilken energikälla det önskar utveckla. Herr talman! Till betänkandet finns ytterligare en reservation avgiven, som tar upp krav på att man skall pröva möjligheterna att öka det reella lekmannainflytandet i styrelsen för försvarets forskningsanstalt. FOA:s betydelse för svenskt nedrustningsarbete har flera gånger betonats av utskottet. För det arbetet är FOA och har varit av utomordentligt stor betydelse. Inte minst värdefullt är det att ha tillgång till den vetenskapliga och tekniska kompetens som där finns företrädd. Det är därför också viktigt att det i FOA:s ledning finns expertis från olika verk, institutioner och verksamhetsgrenar, som aktivt kan bidra till bl.a. att FOA:s arbete inriktas på sådant som är betydelsefullt för svenskt försvar och för svenskt internationellt nedrustningsarbete. Nu gäller ju som allmänt godtagen definition på lekman att en sådan är någon som inte är anställd i organisationen eller i företaget i fråga. Och eftersom styrelsen, med den traditionella och allmänna definitionen, redan är besatt med lekmän, har utskottet inte funnit det nödvändigt att ytterligare förstärka eller utöka lekmannainflytandet. Jag blir förr kanske litet orolig när Gunnel Jonäng från begreppet ”lekman” utesluter sådana som är vetenskapsmän, kunder eller på annat sätt tekniskt kunniga. Den typen av lekmän som inte kan vara av värde för FOA:s arbete skall vi kanske vara glada att få avstå från. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet 22 på samtliga punkter.

Herr talman! Det var många grundläggande fel i Ingrid Sundbergs anförande. Till att börja med: Hur kan man göra skillnad på olika slag av plutonium? Det är klart att allt plutonium inte går att använda till vapen. Det är naturligtvis riktigt. Men å andra sidan kan man säga att allt plutonium är gift. Man kan faktiskt använda plutonium dels som sprängämne, dels att sprida ut i luft och natur. Det är farligt bådadera. Sedan vet jag inte vad Ingrid Sundberg talar om över huvud taget, när hon säger att vi skulle kräva att artikel IV skall utgå ur avtalet. Jag har icke nämnt det med ett ord. Det är inte det som det handlar om. Som jag ser det är artikel IV en del som behövs för den nödvändiga balansen i NPT-fördraget, och det kan vi uppenbarligen inte vara utan. Vad jag har talat om är en helt annan sak. Jag har alltså inte ifrågasatt en ändring av artikel IV, för det tror jag är omöjligt att göra. Vad jag begär är att Sverige skall reagera, att Sverige skall tillkännage sin situation, skall avge en röstförklaring, eller hur det nu skall gå till. Sverige bör uppträda på ett ärligt och uppriktigt sätt och tala om vad folkomröstningen i vårt land har lett fram till. Sedan talar Ingrid Sundberg om att folkomröstningen gällde Sverige och inte hur andra länder skall välja energi. Kära nån! Tack för upplysningen. Men vem ifrågasätter uländernas valfrihet? Det har inte jag gjort och det gör vi inte i centerpartiet, utan vad vi ifrågasätter — med utgångspunkt från folkomröstningen — är Sveriges medverkan i spridningen av kärnkraft, och det är fortfarande en helt annan sak än att ändra fördraget.

Herr talman! Självfallet kan man säga att plutonium är plutonium — men det finns olika isotoper. Jag har emellertid, herr talman, velat lägga nedrustningsaspekter på den här diskussionen, och så har jag även fattat de motioner som remitterats till utskottet. Ur nedrustningssynpunkt är det faktiskt mycket stor skillnad på s.k. vapenplutonium och det plutonium som finns i använt kärnbränsle. Om vi skall ha som huvudsakligt syfte att åstadkomma en kärnvapennedrustning här på jorden, så innebär det att redan befintliga lager av kärnvapenplutonium måste decimeras, måste förstöras, och dessutom skall inte fler lager tillkomma. Det har faktiskt ingenting att göra med mängden plutonium i det väl utbrända avfallet från kärnbränslet. Jag har, herr talman, heller inte beskyllt centerpartiet för att önska att artikel IV skall utgå ur NPT-avtalet. Jag tog upp det ur samma aspekt som Gunnel Jonäng. Men jag vill härmed hänvisa till den motion av Birgitta Hambraeus som utrikesutskottet haft att behandla och där det första yrkandet går ut på att regeringen rekommenderar Sveriges FN-delegation ”att arbeta för att IAEA ombildas till ett organ med enda uppgift att motarbeta atomvapen”. I IAEA:s kontrolluppgift ligger, till följd av NPT-avtalet bl.a., att också hjälpa och bistå icke-kärnvapenländer att få tillgång till kärnkraftsteknologi. Och det var Birgitta Hambraeus motion och andra motioner med samma syfte som jag hade som bakgrund när jag sade att det här samarbetet inte är så lätt att lösa upp som man kunde tro efter att ha lyssnat till Gunnel Jonängs yttrande. Till sist, herr talman, vill jag säga att det gäller ju inte bara för Sverige att tillkännage sin situation. Jag tror att få saker som hänt i det här landet har rönt en så stor internationell uppmärksamhet som folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Det är inget skoj om jag säger att en stor del av den uppmärksamheten berodde just därpå att en ökad medvetenhet om faror och risker med kärnkraft i framtiden numera finns hos i-länder — såväl kärnvapenländer som icke-kärnvapenländer. Vi har tagit ställning och vi går vidare genom att ytterligare och hårdare satsa på en internationell kontroll över hela kärnbränslecykeln, och det kommer vi att fortsätta med.
Herr talman! Ingrid Sundberg gör nu en tvärvändning och tar upp frågan om IAEA och Birgitta Hambraeus motion. Det har jag över huvud taget inte berört, och vi har inte tillstyrkt eller reserverat oss till förmån för motionen. Vi har avgivit ett särskilt yttrande med anledning av den. När Ingrid Sundberg här talar om valfriheten för u-länderna — jag hann inte riktigt med detta i min första replik — vill jag säga att det är givet att varje land skall ha rätt att självt bestämma sin energipolitik. Det är ingen som vill förmena något land den rätten. Men när Ingrid Sundberg talar om u-länderna och deras vilja till oberoende då det gäller energi, så är det naturligtvis inte särskilt lämpligt att i samma andetag rekommendera dem användning av kärnkraft. För om det är någonting som ökar ett lands beroende är det just användningen av kärnkraft, med allt vad det innebär av uranförbrukning, anrikning, osv. Jag vill också ta upp det som Ingrid Sundberg sade om FOA och sammansättningen av styrelsen där. Jag sade uttryckligen i mitt anförande — och detta överensstämmer i stort sett med vad Ingrid Sundberg sade — att det är positivt och helt enkelt nödvändigt att det finns experter i FOA:s styrelse. Detta har heller ingen ifrågasatt. Men det är klart att man kan diskutera definitionen på lekmän. Vad vi i centerpartiet menar är att det — vid sidan av all denna expertis som sitter i styrelsen — också borde finnas ytterligare lekmän för att öka möjligheterna till insyn och debatt.
Herr talman! Som talesman för utskottet redogjorde jag här självfallet för behandlingen av samtliga motioner som utskottet har haft att behandla. Som en komplettering skall jag därför säga att också i motion 415 av Lars Werner finns kravet på ”att hos regeringen hemställa att denna tar initiativ i internationella organ som syftar till att begränsa kärnkraftsteknologins och därmed kärnvapnens spridning”. Jag vill alltså hänvisa till också den motionen. Nu är det tyvärr — tyvärr, säger jag — så när det gäller u-länderna att rättigheter också är förbundna med möjligheter. Vi kan på papperet ge samtliga länder på jorden alla tänkbara rättigheter, men vad avtalen rör sig om är ju att låta rättigheterna följas upp av praktiska möjligheter att göra det fria val som det gläder mig att Gunnel Jonäng anser att de både är berättigade till och skall ha. Möjligheterna är knutna till de fördrag som nu finns. Det är alltså något som vi måste ta hänsyn till vid vårt agerande. Till sist: Jag beklagar, inte minst mot bakgrund av alla dem som sitter i styrelsen för verk och organisationer i det här landet som lekmän, att deras benämning lekmän icke är förenlig med deras egenskap av experter.

Herr talman! Den socialdemokratiska partimotionen 1130 har fått ett så positivt mottagande att det varit möjligt för oss att ställa oss bakom utskottets skrivningar. Vårt yrkande, att regeringen i samband med ESK-mötet i Madrid i höst bör inbjuda till en europeisk nedrustningskonferens i Stockholm, bifölls redan i utrikesdebatten den 12 mars, då utrikesministern anslöt sig till förslaget. Det var också vad massmedia ansåg värt att rapportera från den debatten. Förslaget har senare vunnit anslutning vid det nordiska utrikesministermötet i Helsingfors i slutet av mars. När Europarådets utrikesministrar möttes i Lissabon den 10 april togs frågan upp från svensk sida, och i slutkommunikén från Lissabonmötet konstaterar utrikesministrarna att mandatet för en europeisk nedrustningskonferens bör överenskommas vid ESK-mötet i Madrid. När polchefen Lennart Eckerberg för en tid sedan besökte Moskva var frågan om en europeisk nedrustningskonferens det stora samtalsämnet. Det svenska initiativet möttes med positivt intresse från rysk sida. Det socialdemokratiska motionsyrkandet av den 25 januari har därmed hittills haft all den framgång man rimligen kan önska sig, och vi kan med jämnmod finna oss i att utrikesutskottet anser yrkandet besvarat. Konferensinitiativet har gett liv åt den svenska nedrustningspolitiken inför ESK-mötet i Madrid. Från många håll frågar man nu efter svenska ståndpunkter och svenska bidrag till den debatt i substansfrågorna som skall föras vid en sådan europeisk nedrustningskonferens. Tyvärr finns det i dag inte något samlat svenskt förslag till nedrustning och andra rustningsbegränsande åtgärder med målet ett kärnvapenfritt Europa. Det hade varit av värde att ha ett sådant dokument att redovisa nu när det finns ett aktivt intresse för det svenska konferensinitiativet och man i samtliga europeiska huvudstäder arbetar med förberedelserna inför Madridmötet. Vi har i vår motion begärt ett sådant samlat program för den svenska nedrustningspolitiken. Utrikesutskottet skriver välvilligt, och vill UD uppfatta skrivningarna som en beställning vore det bra. Vad som skulle behövas är dels ett program på sikt där vi anger vägarna fram till målet ett kärnvapenfritt Europa, dels ett mer näraliggande program där svenska ståndpunkter i olika aktuella nedrustningsfrågor redovisas tämligen utförligt. Ett programarbete med denna inriktning behöver inte bli alltför omfattande och bör framför allt inte ta alltför lång tid. Mycket torde redan finnas färdigt och bara kräva en viss bearbetning. Tanken bakom vårt yrkande är att Sverige genom att redovisa ett samlat genomarbetat förslag kan ge ett bidrag till försöken att få en förnuftig uppläggning av nya nedrustningsinitiativ i Europa. Jag är övertygad om att tiden arbetar för vårt krav om ett samlat svenskt nedrustningsprogram, och jag noterar att utrikesutskottet nu oreserverat ställer upp bakom målsättningen ett kärnvapenfritt Europa. Vi socialdemokrater kommer naturligtvis att fortsätta våra ansträngningar att effektivisera den svenska nedrustningspolitiken, och vi tar det mottagande motion 1130 har fått som en stimulans i det arbetet.

Jag tycker att delar av Gunnel Jonängs huvudanförande skulle kunna användas som exempel på hur man talar för avspänning men uppnår motsatsen. Den metod hon rekommenderar för Sveriges agerande i NPT-frågan skulle öka spänningen och minska våra möjligheter att hindra spridningen av kärnvapen. F. ö. kan jag hänvisa till den utförliga argumentation jag förde i NPT-frågan i utrikesdebatten den 12 mars. I den centerpartistiska motionen 1621 föreslås att Sverige i FN och andra organ bör verka för ett stopp för upparbetning av använt kärnbränsle. Detta yrkande följs upp i reservation nr 1. Utskottsmajoriteten avvisar detta centerkrav. Om centerpartisterna nu vill gå in för ett internationellt förbud mot upparbetning, så är det rimligt att begära att de börjar i rätt ände. Varför föreslår inte centern att villkorslagen upphävs? Enligt villkorslagen är ju upparbetning ett av två alternativ för kärnkraftsindustrin. Och varför kräver inte centern att avtalet med Cogéma sägs upp? Det är ju enligt det avtalet som svenskt kärnbränsle skall upparbetas i framtiden. Villkorslagen och Cogémaavtalet är två mycket konkreta resultat av centerns kärnkraftspolitik i regeringsställning. Det är först sedan villkorslagen och Cogémaavtalet är ur vägen som centern kan gå vidare med krav på internationellt förbud mot upparbetning. Man kan ju inte ställa krav på andra länder som man inte själv uppfyller. Tekniskt förhåller det sig så, att det enda kända sättet att förstöra plutonium är att utnyttja det som kärnbränsle i reaktorer. För att kunna göra det måste man först upparbeta, dvs. i en mekanisk och kemisk process separera ut uran och plutonium ur använt reaktorbränsle. Om man avstår från upparbetning kommer mängden plutonium i världen att ständigt ökas. I dag finns det ca 100 ton rent plutonium i kärnvapen av olika slag. Ca 25 ton plutonium har renframställts, och ca 100 ton plutonium finns i icke avskild form i använt reaktorbränsle. De mellan 400 och 500 kärnkraftsreaktorer som kommer att vara i drift mot slutet av det här århundradet kommer att öka plutoniummängden högst avsevärt. Därmed ökar också problemen med den slutliga förvaringen, och riskerna ökar för missbruk av detta plutonium. Frågan om upparbetning är ett stort internationellt problem. Det gäller främst att förhindra en spridning av upparbetningsanläggningarna. Många upparbetningsanläggningar i flera länder ökar riskerna för att civilt plutonium utnyttjas för vapenproduktion. Den enda förnuftiga lösningen på detta problem är att skapa ett internationellt system där kärnbränslet upparbetas i några få anläggningar. Vidare bör det plutonium som då frigörs lagras i internationell regi. För att förstöra dessa lager krävs att plutonium används som bränsle i reaktorer. Även detta bör ske inom ramen för ett internationellt kontrollsystem. Skall vi någonsin kunna befria världen från detta av människan skapade grundämne — och då naturligtvis också det plutonium som finns i tiotusentals kärnvapenstridsspetsar — så kan det bara ske genom att det används som bränsle i reaktorer. Dessa reaktorer kommer att kunna leverera mycket stora mängder energi under lång tid. För svensk del bör vi inte sända vårt utbrända reaktorbränsle till upparbetning, om det inte kan ske inom ramen för ett internationellt system för plutoniumhantering. Vi kan under många år framöver lagra vårt utbrända reaktorbränsle i ett s.k. mellanlager som börjar byggas i år. Vi kan även helt avstå från upparbetning, eftersom det är möjligt att använda känd teknik för slutlig förvaring av det utbrända kärnbränslet. Det är visserligen lättare att slutförvara avfallet om man först tar bort de långlivade ämnena uran och plutonium, men det går att slutförvara på ett betryggande sätt även utan upparbetning. Efter den förvirrade och till en del mycket osakliga kärnkraftsdebatt vi haft under några år borde det nu, efter folkomröstningens klara utslag, äntligen vara tid att formulera en enhetlig och förnuftig svensk politik på detta område. Det är nödvändigt att så snart som möjligt lägga fast vår linje, så att de som representerar vårt land i olika internationella sammanhang vet vad de har att rätta sig efter. Vi får inte kapitulera inför centerns ständiga förvirring i denna fråga, även om partiet bekläder både statsministerposten och andra viktiga ämbeten. Regering och riksdag bör snarast lägga fast en enhetlig och konsekvent kärnkraftspolitik där ståndpunkterna beträffande upparbetning och slutlig förvaring är klart definierade och handlingslinjerna fastlagda. Bara på det sättet kan vi få en effektiv samordning av svenska representanters agerande i FN, IAEA, Londonklubben, när det gäller NPT och i andra sammanhang. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bortse från de oförskämdheter som Sture Ericson uttalar här i kammaren — jag börjar vid det här laget bli van vid dem. Det är uppenbart att det som intresserar Sture Ericson — och jag förstår att det då också gäller socialdemokratin — är att koncentrera sig på artikel IV. Det viktigaste är alltså att den fredliga kärnkraften kan spridas ut i världen. Varför? Har Sture Ericson inget intresse av att diskutera artikel VI? Jag framhöll i mitt anförande — och jag håller fast vid det — att det är artikel VI som är den viktiga i NPT-fördraget och som vi borde kunna samlas omkring. Det är med den som utgångspunkt som vi borde arbeta, eftersom det är den artikel som syftar till en kärnvapennedrustning. Jag skulle vilja fråga: Varför nonchalerar socialdemokraterna folkomröstningsresultatet, och hur länge tänker man göra det? Är socialdemokraterna beredda, trots det som har hänt i Sverige, att gå ut och glorifiera kärnkraften och säga att den är progressiv och nödvändig för att minska klyftorna i världen? Vad menar Sture Ericson med detta?

När det sedan gäller upparbetningen och villkorslagen vittnar den besserwisser-attityd Sture Ericson alltid anlägger i kammaren dock inte om något bättre vetande. Villkorslagen i sig var ingen öppning för upparbetning, det är uppenbart. Den socialdemokratiska regeringen hade tidigare sänt använt kärnbränsle till England för upparbetning. Problemet då var att vi inte hade tillräcklig information om upparbetningen. I dag finns det underlag, t.ex. genom INFCE, och det ger oss möjligheter att ta ställning och säga nej till upparbetning.

Herr talman! Gunnel Jonäng talar om oförskämdheter. Hon använde sitt första anförande till att beskylla utskottsmajoriteten för att vara hycklande och oärlig. Jag har inte sagt något liknande om Gunnel Jonäng, jag har bara påvisat att hennes resonemang inte håller. Gunnel Jonäng har en speciell teknik när hon talar om NPT-fördraget. Hon rycker ut en artikel och säger att det är den vi skall satsa på. Innehållet i andra artiklar skall vi, enligt hennes resonemang, arbeta emot. Så kan man inte agera. Det här avtalet är mycket fint avbalanserat. Det är resultatet av många års förhandlingar. Det är ett bräckligt avtal, men det är ändå 110 stater som nu har ratificerat det. Med det agerande Gunnel Jonäng rekommenderar kommer man att stöta en lång rad u-länder för pannan, och de kommer inte längre att tycka att NPT-fördraget är bra. Vi måste ställa upp för hela NPT-fördraget. Det är intressant att lyssna till Gunnel Jonäng när hon talar om folkomröstningen. Det var faktiskt inte linje 3 som vann. Det var inte linje 3 som fick 58 20 av rösterna. Linje 3 föreslog att man skulle stoppa exporten av kärnkraftsteknologin. Det var inte det förslaget som majoriteten av svenska folket ställde sig bakom. Samtidigt måste jag säga att det är bra att Gunnel Jonäng nu erkänner att linje 2 är ett avvecklingsalternativ. Det är faktiskt behållningen av dagens debatt. Jag tackar för det — det kommer litet sent. Vi glorifierar inte på något sätt kärnkraften. Det är vårt avvecklingsalternativ som nu skall genomföras, inte centerns. Jag har inte fått svar på mina frågor om det centerkrav reservationen handlar om, nämligen ett internationellt förbud mot upparbetning. Det är inte rimligt att kräva att andra länder skall ställa upp på detta förrän vi själva avvecklat vår villkorslag. Den talar om upparbetning. Det är inte heller rimligt förrän vi blivit av med det Cogémaavtal som Olof Johansson bundit oss vid, och som det kanske kommer att kosta en miljard att bli av med. Det är vårt upparbetningsavtal. Villkorslagen och Cogémaavtalet är centerns två bidrag, i konkret form, till den svenska kärnkraftsdebatten.
Herr talman! Det vore intressant att veta varför Sture Ericson är så statisk i sitt tänkande och agerande. Man borde väl ändå försöka lära någonting av utvecklingen. Läget i dag är ett helt annat än det var när NPT-fördraget förhandlades fram. När man förhandlade 1967 trodde de flesta att kärnkraften var något positivt. Men uppfattningarna har ju ändrats, och det har skett glidningar. Det skulle faktiskt roa mig att citera vad ambassadör Fisher sade vid nedrustningskonferensen i Gendve. Jag gjorde det i mars månad i en debatt med Sture Ericson, och då fick jag veta vad jag gick för — att jag hade missuppfattat, feltolkat osv. Nu har jag för säkerhets skull låtit någon annan översätta uttalandet. Det kanske kan vara intressant att höra, översatt till svenska, vad USA:s ambassadör sade vid det här tillfället. När han talade om att förhindra spridning av kärnvapen sade han att ”vi måste alla ha i minnet vilka konsekvenser ett ökat utnyttjande av kärnkraft kan föra med sig. Vi måste inse vad som kan sättas på spel genom ett sådant utnyttjande.” Det är synd, tycker jag, att Sture Ericson och därmed också socialdemokratin, förmodar jag, inte är utvecklingsbara i samma riktning som denne ambassadör tydligen är. Jag har förklarat detta med villkorslagen, och i samband med folkomröstningen krävde vi nej till upparbetning. Det finns underlag för det kravet nu. Det är naturligtvis helt felaktigt att vi, som Sture Ericson påstår, måste ställa upp för hela avtalet. Sture Ericson har väl med sin erfarenhet ändå någon kunskap om hur internationella avtal fungerar. Om man ställer upp för ett fördrag kan man naturligtvis mycket väl avge röstförklaring och i vissa delar ha en annan uppfattning.
Herr talman! I fråga om NPT-fördraget, artikel IV, så har de fördragsslutande parterna förpliktat sig att bistå varandra när det gäller den fredliga användningen av kärnkraften, och man skall ta speciell hänsyn till u-länderna. Det där vill inte centern veta av, och det gör att man faktiskt tar avstånd från de delar av avtalet som är väldigt viktiga för många av de fördragsslutande parterna. Det innebär att om man skulle driva centerns politik vid höstens ”review conference” i Gené&ve skulle det betyda att Sverige tillhörde den grupp stater som aktivt arbetade för att försvaga avtalet, och det skulle kanske leda till att spridningsriskerna ökade. Vad gäller ambassadör Fisher så representerade han president Carter och dennes politik vid de här förhandlingarna, och det lösryckta uttalande som Gunnel Jonäng läste upp bekräftade på intet sätt någonting av vad hon själv har argumenterat för. Låt mig återvända till vad den här debatten egentligen gäller, nämligen centerpartiets förslag att Sverige i FN och andra organ skall verka för ett stopp av upparbetning av använt kärnbränsle. Mitt enkla argument är att om vi skall göra det, så skall vi först se till att vi får bort centerns villkorslag, för den gör upparbetning till ett villkor för att vi skall få starta våra kärnkraftverk. Dessutom måste vi göra oss av med vårt stora upparbetningsavtal med Cogéma som Olof Johansson och centern drivit igenom och som kommer att kosta oss, om vi säger upp det, någon miljard. De två sakerna måste vi göra först, innan vi går ut internationellt och mästrar andra och talar om hur de skall förfara i upparbetningsfrågan. Det är detta enkla krav jag tycker att man kan ställa på centern. Varför inte föreslå att villkorslagen upphävs? Varför inte föreslå att vi skall säga upp Cogémaavtalet? Gör det, och kom sedan igen och tala om att vi skall gå ut internationellt och verka för ett stopp för upparbetning!

Herr talman! Det är ju inte första gången vi diskuterar sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen och förmodligen inte heller sista. Anledningen är naturligtvis att det inte går att skilja åt. Det är — som vi och många andra kärnkraftsmotståndare många gånger har framhållit — grenar på samma träd. I utskottsbetänkandet hänvisar man som svar på yrkanden i skilda motioner till icke-spridningsavtalet. Det är naturligtvis ett mycket viktigt dokument, och det var en stor framgång när det en gång i tiden undertecknades.

Det är ett ganska självklart och av många fredsforskare och forskningsinstitut världen över belagt samband — jag tänker på forskare inte minst vid vårt eget SIPRI och i USA. Det är då egendomligt att höra argumentationen från vissa håll här att detta samband inte finns. Utvecklingen på det civila kärnkraftsområdet har urholkat icke-spridningsavtalet. Man hänvisar också till internationella atomenergiorganet och dess övervakning. Där har vi samma faktum, vilket framhållits t.o.m. av representanter för IAEA: Deras resurser är icke tillräckliga, de hinner inte följa upp med de kontrollåtgärder som skulle behövas. Vi måste ta in dessa fakta i bilden när vi diskuterar de här sakerna och inte tala som om NPT och IAEA vore avtal och institutioner som har en fullkomlig kontroll över det här området i världen. Det är inte på det sättet. Motsatsen är fallet. Utskottsmajoriteten berömmer sig av att Sverige har ålagt sig en mycket stor återhållsamhet när det gäller att exportera kärnkraftsteknologi. Då vet vi att handelsministrar, icke minst i de borgerliga regeringarna, har rest som skottspolar runt klotet och försökt prångla ut Asea-Atoms kärnkraftsreaktorer på världsmarknaden. Man har erbjudit dem gratis eller med stora krediter för att få dem sålda, men man har ändå inte lyckats sälja en enda. Vi har försökt sälja till Turkiet, till Iran och till Mexico. Man kan inte precis kalla det för någon stor återhållsamhet när det gäller att sprida kärnkrafts teknologin över världen! Då är man verkligen ute och tummar på sanningen. Jag förstår inte hur majoriteten i utskottet kan skriva på det sättet när vi vet vilka fakta som ligger bakom. Vad menar ni? Är det återhållsamhet? Jag skulle också vilja ta upp det här med vapenoch reaktorplutonium. Det är förbryllande att höra såväl Ingrid Sundberg som Sture Ericson stå upp här och tala om att det inte går att tillverka atomvapen av reaktorplutonium. Man t.o.m. säger att det enda sättet att bli av med plutonium är att förbränna det i kärnkraftsreaktorer. Det finns forskare framför allt i kärnkraftstaterna med USA i spetsen som varit med i det amerikanska kärnkraftsprogrammet från början och som tydligt och klart har varnat för att spridning av kärnkraftsteknologi och plutonium från kärnkraftsreaktorer innebär en mycket stor risk för tillverkning och spridning av kärnvapen. Den som händelsevis har läst Robert Junks bok Kärnkraftssamhället vet att detta finns belagt där med källhänvisningar och allt. Den boken borde ni läsa, moderater och socialdemokrater. Det är ganska äckligt att se den oheliga alliansen mellan socialdemokrater och moderater i form av omfamningar i denna fråga. När fick arbetarpartiet socialdemokraterna och moderata samlingspartiet gemensamma intressen? Är det denna framtoning socialdemokraterna vill ha? Vill de tillsammans med de stora ekonomiska intressena i kärnkraftsindustrin och tillsammans med moderata samlingspartiet framstå såsom försvarare av den svenska arbetarklassen? Då tycker jag att det är litet konstigt. Jag kan hålla med Sture Ericson, när han talar om Cogémaavtalet och om villkorslagen. Det är rätt. Vänsterpartiet kommunisterna har krävt att Cogémaavtalet skall sägas upp. Vi har hela tiden varit kritiska mot villkorslagen. Detta avtal och denna lag har inte varit några bra konstruktioner. De har inte fört motståndet mot kärnkraft och kärnvapen framåt vare sig i Sverige eller på annat håll. Om man vill verka för icke-spridning av kärnvapen och på detta sätt verka för nedrustning — det är ju detta denna debatt skall handla om, även om det har blivit mycket om kärnkraft och det är inget fel i det — bör man också på detta område verka för att kärnkraftsteknologin inte sprids över världen. Man kan inte stå upp och tala som om detta skulle vara helt ovidkommande. Läs om igen SIPRI:s uttalanden. Lyssna på fredsforskarna vid våra universitet. Lyssna på vad våra egna nedrustningsförhandlare har sagt sedan många år i detta sammanhang och vad de sade i samband med folkkampanjen. Det tycks vara bortglömt men är inte desto mindre ett faktum. Jag undrar hur naiv man får vara när man talar om plutonium av skilda slag som om detta skulle garantera någonting. Det finns så många belägg för att just dessa grenar på samma träd, kärnkraft och kärnvapen, utgör en av de största farorna för kärnvapenspridningen. Det borde vi komma ihåg när vi debatterar dessa frågor. Vi från vänsterpartiet kommunisterna kommer att stödja centerpartiets reservationer, därför att vi tycker att de är vettiga. Eva Hjelmström har redan yrkat bifall till vår motion, så jag behöver inte upprepa detta yrkande.

Herr talman! I skuggan av mellanölets ständigt stigande konsumtionskurva byggdes i början av 1970-talet upp en stor överkapacitet inom bryggeribranschen. Denna har sedan förstärkts genom en vikande konsumtion av maltdrycker. Alkoholpolitiskt kunde den minskade konsumtionen av maltdrycker varit positiv, om den inte i hög grad ersatts av en konsumtion av drycker med högre alkoholhalt. Någon nedgång av alkoholkonsumtionen har alltså inte skett. I dag är det ett faktum att överkapaciteten inom bryggeriindustrin är ett stort ekonomiskt problem för branschen. Problemet kan lösas på minst två sätt. Överkapaciteten kan antingen utnyttjas för alternativ produktion, eller också kan produktionen skäras ned genom bl.a. nedläggning av enheter. Brygginvest AB har i sin strukturplan, som är under behandling i regeringskansliet, i första hand siktat in sig på att skära ner kapaciteten. I dag utnyttjas inte mer än 60-70 92 av branschens kapacitet. Samtidigt är det ett angeläget mål att kraftigt minska konsumtionen av alkohol. En minskning av alkoholkonsumtionen måste rimligen också minska konsumtionen av maltdrycker. Det bör vara realistiskt, och från alkoholpolitisk synpunkt önskvärt, att räkna med en fortsatt minskning av konsumtionen av maltdrycker. I en undersökning som har gjorts av vilka drycker som hos ungdomarna är tänkbara alternativ till öl och vin har olika slag av läskedrycker uppgivits som alternativ 1. En ökad konsumtion av läskedrycker kan både stämma med en alkoholpolitisk målsättning och med viljan att skydda sysselsättningen speciellt på de små bryggerierna, som har sin största konkurrenskraft vid tillverkning av läskedrycker. Socialstyrelsens nämnd för alkoholfrågor föreslår att skatten på läskedrycker skall tas bort och kompenseras med höjd spritskatt. Denna åtgärd skulle, om den vinner bifall i riksdagen, sannolikt innebära en betydligt ökad produktion av läskedrycker och i någon mån en minskning av bryggeriernas överkapacitet. Samtidigt uppstår givetvis en ökad konkurrens med jos, En idé som bl.a. framförts från facket i Arboga är att den stora överkapaciteten vid ett eller ett par av de större bryggerierna skulle användas för produktion av motoralkohol — metanol. Helt klart är att detta är en angelägen produktion och att metanol är ett mycket användbart motorbränsle. Det visar bl.a. praktiska försök med bussar här i Stockholm. Jag har dock ingen möjlighet att bedöma om produktionen kan genomföras ekonomiskt och praktiskt. Det måste ankomma på regeringen och Brygginvest att tillsammans med berörda företag närmare undersöka om här redovisade förslag till utnyttjande av branschens överkapacitet kan få praktisk betydelse. Brygginvests strukturplan är f.n. under beredning i regeringskansliet. Beträffande genomförandet av planen sägs i strukturplanen bl.a. följande: ”Vid upprättandet av strukturplanen har Brygginvest utgått ifrån att samhället aktivt tar sitt ansvar för att lösa de sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska problem som kan uppstå. — — — Brygginvest och Pripps har vidare ett ansvar för att söka tillföra produktion av nya produkter på orter där sysselsättningen minskar. Sysselsatta inom avvecklingsbryggerier bör erhålla förtur i mån av vakanser eller nyanställningsbehov vid närbelägna kvarvarande bryggerier.——— Brygginvests roll är att initiera förhandlingar med bryggerierna utanför Pripps i syfte att åstadkomma en strukturförändring enligt strukturplanens riktlinjer. Sådana förhandlingar har redan påbörjats. För att möjliggöra önskade strukturförändringar kan Brygginvest medverka som finansiär på affärsmässiga grunder. Därvid kan olika lösningar ifrågakomma, tillskott av eget kapital, lån etc. Brygginvest är även öppet för diskussioner angående t.ex. förvärv av bryggeriinventarier för utarrendering. Däremot är subventioner uteslutna. Brygginvest kan eventuellt vidare utgöra ett instrument för samarbete ifråga om distribution, produktutveckling, produktlansering, inköp, eventuell exportförsäljning m.m. samt, om fördelar kan uppnås, även vara öppet för ett längre gående samarbete.” Regeringen har ett betydande ansvar vid genomförandet av Brygginvests strukturplan. Enligt uppgift finns det kontakter mellan representanter för Brygginvest och berörda bolag. Strukturplanen är ett av regering och riksdag beställt planeringsinstrument, som skall utgöra ett underlag för Brygginvests åtgärder i samband med bryggeribranschens strukturomvandling. Ansvaret för strukturplanen och Brygginvests fortsatta verksamhet åligger den av regeringen tillsatta styrelsen för Brygginvest. Det föreligger alltså ingen formell skyldighet från Brygginvests sida att underställa strukturplanen riksdag eller regering för nytt beslut. Utskottets majoritet har med den redovisade bakgrunden och i avvaktan på att förhandlingar, bl.a. från Brygginvests sida, med berörda bryggerier och andra företag på resp. orter avslutas inte ansett skäl föreligga att vidta särskilda åtgärder med anledning av motionerna. Utskottet menar att statsmakterna tar en seriös och aktiv del i omstruktureringen av bryggeri branschen genom de riktlinjer som finns angivna för Brygginvests arbete och genom att regeringen aktivt följer detta arbete. Under hand har det lämnats uppgifter om att bryggeriet i Torsby inte kommer att läggas ned. Förslag föreligger om att läskedryckstillverkningen skall fördubblas samtidigt som maltdryckstillverkningen upphör. Några friställningar uppges inte vara aktuella. Utskottets minoritet har inte velat acceptera den av riksdagen tidigare beslutade arbetsordningen i denna fråga utan vill lägga allt konstruktivt arbete åt sidan tills en ny strukturplan kan presenteras för riksdagen. Minoritetens förslag representerar en övertro på central planhushållning som, om det skulle vinna riksdagens bifall, bleve ett dyrbart och föga lokalt anpassat dubbelarbete. Herr talman!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

Herr talman! Låt mig till att börja med konstatera att Hugo Bengtsson har alldeles speciellt goda förutsättningar såsom styrelseledamot i Pripps att konkret påverka de här frågorna. En annan sak som Hugo Bengtsson krävde var snabba åtgärder. Jag har mycket svårt för att se ett samband mellan de förslag som socialdemokraterna har lagt fram i sin reservation och snabba åtgärder. Det är snarare tvärtom så att åtgärderna fördröjs om deras förslag genomförs. Regeringen bör ta initiativ, säger man. Regeringen bör arbeta. — Men det är just det som händer i dag. Det är därför att det pågår diskussioner mellan regeringen och Brygginvest, mellan Brygginvest och de olika bolagen, som vi anser att vi inte nu skall gå in och lägga hinder i vägen för detta konstruktiva arbete. Det är helt uppenbart att ett bifall till reservationen inte kan tolkas på något annat sätt än som ett brott mot avtalet mellan staten och Brygginvest. Och förmodligen skulle, som ett brev på posten, komma ett välgrundat inlösenkrav från Brygginvest. Och vad kommer det för konstruktivt ur detta, Hugo Bengtsson?

Herr talman! Jag förmodar att vi på en punkt är helt överens. Både i det uttalande som gjorts och under tidigare behandling har från riksdagens sida förklarats att man har ett mycket långtgående ansvar för sysselsättningen och för de regionalpolitiska effekterna på de orter som drabbas av eventuella driftinskränkningar. Det är med detta besked i ryggen som regeringen och Brygginvest har att arbeta. Den direkta principiella skillnaden mellan Hugo Bengtsson och mig är att jag inte kan finna det rimligt att riksdagen skall besluta i enskilda företagsfrågor, utan det måste vi överlåta. Här har man alltså angivit klara riktlinjer. Ett arbete pågår. Jag vet inte exakt hur långt det arbetet har fortskridit, men det pågår ett konstruktivt arbete efter dessa riktlinjer. Skall vi stoppa upp detta genom att låsa all verkställighet i avvaktan på att man får en totallösning inom hela branschen? Det skall ju också ske en riksdagsbehandling, som inte är alltför snabb, och allt får ha sin gång. Först därefter kan någonting konkret hända inom den här branschen. Vill Hugo Bengtsson påstå att detta skulle vara en snabb väg till lösning på akuta problem?

Herr talman! Två av de motioner som behandlas i det här betänkandet gäller Pripps bryggeri i Torsby. De krav som ställs är inte särskilt stora. Man vill bara att riksdagen uttalar att verksamheten vid Pripps bryggeri i Torsby får fortsätta i någon form och med oförändrad personalstyrka. Det nedläggningshot som vilar över Torsbybryggeriet drabbar, om det verkställs, mycket hårt de omkring 50 anställda där. Det finns inga som helst möjligheter för dessa att få något nytt arbete i Torsby, där det i dag är över 600 arbetslösa och där var fjärde ungdom måste söka sig utanför kommunen för att få ett jobb. Den arbetsstyrka som finns vid bryggeriet utgörs också till stor del av äldre och lokalt bundna människor med mycket små möjligheter att flytta någon annanstans. Det beslut som riksdagen fattade angående bryggeribranschen i december 1978 innefattade ju en samordningsoch strukturplan för bryggeribranschen i landet. Därvid uttalades dock att särskild hänsyn skulle tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter. Detta riksdagens uttalande har också budgetminister Mundebo vid inte mindre än tre tillfällen hänvisat till i svar på frågor i riksdagen som gällt Torsbybryggeriet, varvid han förutsatt att riksdagens uttalande skulle vara vägledande vid styrelsernas hanterande av de här frågorna. Men har det då blivit så? Icke! Nedläggningsplanerna är mer akuta än någonsin. Det föreligger sålunda förslag om att maltdryckstillverkningen redan den 1 oktober skall utmönstras ur produktionen vid Torsbybryggeriet. Att läskedryckstillverkningen skulle fördubblas har i varje fall inte kommit till de lokala företrädarnas kännedom, varför vi ställer oss en aning tveksamma till de uppgifterna. Men självfallet skall vi notera dem, även om vi är förvånade över att dessa uppgifter inte har kommit fram vid de MBL-förhandlingar som har hållits angående maltdryckstillverkningen.

Från de anställdas sida är man dock angelägen om att påpeka att man inte ställer sig avvisande till en avveckling, under förutsättning att alternativ sysselsättning då kan skapas i stället och att alltså inga sysselsättningstillfällen försvinner. Tyvärr har dock inga som helst förslag i den riktningen framlagts från Pripps sida. Uppgiften om den fördubblade läskedryckstillverkningen är alltså en mycket färsk konstruktion, och det kanske finns anledning tro att den har tillkommit inför den här debatten i dag. I den socialdemokratiska reservationen till det här betänkandet — som också omfattar en motion från mina värmländska kolleger från centern, Bertil Jonasson och Karl-Eric Norrby — sägs det klart ifrån att inget bryggeri skall få läggas ned, såvida inte frågan om sysselsättningen för de anställdas del dessförinnan har lösts på ett tillfredsställande sätt. När det gäller bryggeriet i Torsby sägs det i reservationen klart ifrån att detta bör vara kvar. Med denna utgångspunkt vill jag framföra en vädjan till Ivar Franzén och mina centerpartistiska vänner på Värmlandsbänken — att de genom att rösta med reservationen här om en stund skall hjälpa till att rädda Torsbybryggeriet. Jag vädjar inte för min egen skull eller mina partivänners på Värmlandsbänken och inte heller för politisk vinnings skull, utan jag vädjar helt enkelt för det 50-tal människor och deras familjer som för sin utkomst är beroende av Torsbybryggeriet. Jag är också övertygad om att det är många hemma i Värmland som med verkligt stort intresse följer frågan och hoppas på att vi alla som har fått förtroendet att företräda Värmland i riksdagen också ställer upp för Värmland när det gäller konkreta åtgärder. Och i det här fallet är det Torsby det gäller. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag har i motion 1979/80:954 och med andra aktiviteter försökt verka för att bryggeriet i Arboga skall få fortleva och dess personal behålla sina anställningar. Det är en ganska ojämn kamp mellan sådana nutidens dystra tecken och fakta som strukturrationalisering och koncernresultat, kalkylmässiga avskrivningar och finansiellt netto som man ideligen möter. Vad har då ett femtiotal bryggerianställda i Arboga att ställa upp mot all denna högtravande och nästan människofientliga koncernvetenskap? De har sin starka vilja att skickligt och intresserat jobba vidare i sin mycket specialiserade verksamhet att producera landets mest riksbekanta och kanske allra bästa öl. Men det tycks inte vara tillräckligt starka orsaker till att övertyga näringsutskottet om att uttrycka sig ännu något kraftfullare än man har gjort för att försöka bevara fler av landets småbryggerier. Alla vi i Arboga — och troligen de flesta västmanlänningar — ser det väl som naturligast och bäst att Arboga bryggeri får fortsätta sin verksamhet. Det är naturligast därför att Arboga är en decentraliserad men ändå ytterst välbelägen plats för snabb och säker distribution av välgjorda drycker för den mellansvenska regionen. Och det är bäst därför att där finns redan en bofast, pålitlig och skicklig personal som vi vet har en mycket hög närvarofrekvens i arbetet, om man jämför med stororterna som t.ex. Stockholm. Den har bevisligen också ett stort personligt intresse för sitt arbete, och det borgar för en mycket god produktionskapacitet. Det erfordras endast ganska låga investeringskostnader för att verksamheten skall kunna fortgå ännu några år i det bryggeriet. För att däremot centralisera till Stockholmsområdet torde investeringskostnaderna där bli många gånger högre, de anställdas närvarofrekvens troligen bli avsevärt lägre och distributionskostnaderna bli betydligt större. Allting fungerar egentligen mycket bra — troligen även ekonomiskt sett — i den nuvarande verksamheten i Arboga. Arbogabryggeriet har fyllningsmaskiner för flaskor och naturligtvis också rengöringsmaskiner m.m. som behövs för hantering av returglas. I den mån som den allmänna förståelsen för användning av returglas i stället för burkar vinner spridning i allt vidare kretsar ligger Arboga bryggeri mycket väl till också i det avseendet. Detta är alltså en verksamhetsmöjlighet som man inte skall frånsäga sig. Bryggeriindustrin må gärna utveckla lämpliga emballage för att underlätta exporten av drycker, exempelvis plåtburkar av lämplig metall, men för den inhemska distributionen talar mycket för att man behåller användningen av returglas. Detta gäller inte minst närregioner, såsom länen runt Arbogabryggeriet. Bryggerier för exportprodukter bör väl däremot lämpligast vara lokaliserade nära utskeppningshamnar. Men, herr talman, låt oss dessutom se rent samhällsekonomiskt på frågan om Arbogabryggeriets närmaste framtid. Låt oss inte bara lyssna till ekonomiska rationaliseringstermer. Låt oss i stället väga Brygginvests koncernekonomi, som man håller så styvt på, mot alla de ekonomiska bekymmer som ett eventuellt nedläggande av Arboga bryggeri skulle komma att förorsaka både stat, kommun och enskilda människor. Låt oss beakta vad det kostar. Då staten har ett så stort ekonomiskt engagemang i Pripps Bryggerier AB som 75 96, så är det väl både naturligt och nödvändigt att tänka och handla i gemensamt samhällsekonomiskt intresse åtminstone så långt som det kan ske med nuvarande lagstiftning. Nu vet vi väl alla som har beröring med näringspolitiska frågor att riksdag och regering saknar laglig rätt att träda i företagsledningars ställe och besluta enligt sin mening. En av riskerna med för hård inblandning från statens sida kan ju vara att icke statliga aktieägare reagerar negativt för att slå vakt om sina ekonomiska intressen. Detta kan naturligtvis skapa besvärliga ekonomiska problem i ett läge då landets ekonomi är ogynnsam. Men vi vet ju också att staten har ett uttalat ansvar för sysselsättningen inom landet och att staten har både behörighet och förmåga att ta sig an hithörande frågor. Efter vad som har uttryckts i olika sammanhang har staten också viljan att skapa alternativ produktion om detta skulle vara nödvändigt som en följd av eventuella beslut om driftnedläggningar eller driftinskränkningar. Jag har bl.a. tagit fasta på vad budgetminister Mundebo — som tacknämligt nog är i kammaren just nu — har sagt här i riksdagen i februari 1980. Han är ju med sin ministerpost organisatoriskt landets — låt mig uttrycka det så — högste ”bryggmästare”. Han framhöll vid detta tillfälle en del positiva saker, som jag inte i detalj skall gå in på, eftersom det skulle ta för lång tid. Också näringsutskottet har, liksom några tidigare talare i kväll, hänvisat till dessa uttalanden. Det heter bl.a. på s. 7 i betänkandet: ”Om nedläggningar aktualiseras kommer de arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds att utnyttjas ———.” Näringsutskottet framhåller också statens ägaransvar inom bryggeriindustrin och pekar på vikten av att engagera berörd personal i alternativ produktion eller annan sysselsättning. Även om den politiskt praktiska verkningsgraden inte skulle ha blivit högre än den nu är i betänkandet, hade jag naturligtvis helst sett att utskottsmajoriteten hade uttalat sig ännu mer kraftfullt än den gjort i sitt betänkande. Jag finner emellertid inte — det säger jag som en sorts röstförklaring — att den socialdemokratiska reservationen trots sina mer långtgående formuleringar kan ge någon större politisk effekt i de beslutande instanserna än utskottets uttalande gör. De praktiska genomförandemöjligheterna torde i realiteten vara tämligen likvärdiga. Det hoppas jag att man har förståelse för också hemma i Arbogatrakten. Jag förlitar mig på regeringens vilja och förmåga att föra den här frågan till en gynnsam lösning för Arboga och personalen vid Arboga bryggeri, och jag kommer därför att rösta för utskottsmajoritetens förslag. Herr talman! Som enskild riksdagsledamot och motionär måste man bl.a. utgå ifrån att styrkan i den politiska plattform man innehar grundar sig på solidaritet med den riksdagsgrupp man representerar. Jag tror också att riktigheten av en sådan inställning kommer att besannas i den här situationen.

Herr talman! Jag har, herr Bengtsson, läst reservationen mycket noggrant, och jag har konstaterat att man där har, som jag sade i mitt anförande, gått längre formuleringsmässigt. Den ser alltså mycket starkare ut, och det är mycket tilltalande för dem som vill verka i dess riktning. Jag sade inte heller att innehållet i skrivningarna är likvärdigt, men däremot att detta gäller den politiska effekten i de instanser som har att genomföra åtgärderna, dvs. inom regeringskretsen, i Brygginvest osv. Jag tror att den formulering som utskottsmajoriteten använt i sitt betänkande — den kunde gärna ha varit något ytterligare genomarbetad, men det är för sent att göra en sådan ändring nu — har samma effekt i genomförandet. Det är effekten, inte ordvalet eller den mera yviga formuleringen, som vi eftersträvar.